Herr talman! Herr Karl Pettersson har frågat mig om jag uppmärksammat svårigheterna för företagen inom stödområdet genom nedskärning av rörelsekapital enligt uppgörelsen mellan riksbanken och affärsbankerna samt om jag är medveten om riskerna för konkurser och företagsnedläggelser vid företag inom stödområdet. Herr Pettersson har vidare frågat på vilket sätt jag avser att sysselsättningstillfällen skall kunna beredas skogslänens och Norrlands inlands invånare och vilka som kan komma att beröras av sådana företagsnedläggelser. Slutligen har herr Pettersson frågat om de lokaliseringspolitiska strävandena inom stödområdet sammanfaller med de negativa effekter som kreditåtstramningen kommer att föra med sig för företagen inom stödområdet samt om jag är beredd att medverka till lättnader i restriktionerna för företagen inom stödområdet. Den kreditpolitiska åtstramning som befunnits nödvändig i dagens starka högkonjunktur måste ha generell karaktär. Den stimulans vi vill ge stödområdena får ta sig uttryck i lokaliseringsstöd, frisläpp av investeringsfondsmedel och undantag från investeringsavgift. Den höga efterfrågan på arbetskraft har glädjande nog tagit sig uttryck även i skogslänen. Jämfört med april 1969 har efterfrågan på arbetskraft i april 1970 ökat med 62 procent i skogslänen mot 28 respektive 23 procent i Sydoch Mellansverige. Under samma tid har arbetslösheten minskat med 11 procent, medan läget i de sydoch mellansvenska länen med undantag för storstadsområdena varit oförändrat. Tendensen för skogslänen framstår som lovande — även om arbetslösheten i absolut mening är större än för landet i övrigt. Jag räknar med att den tendensen fortsätter med hjälp av de inledningsvis angivna stödåtgärderna.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för hans svar på min interpellation angående svårigheterna för företagen inom stödområdet på grund av de företagna kreditåtstramningarna genom nedskärning av rörelsekapital enligt uppgörelsen mellan riksbanken och affärsbankerna. Med hänvisning till den stora negativa betydelse nämnda kreditrestriktioner har för de mindre och medelstora företagen i hela landet men särskilt för företagen inom stödområdet måste jag tyvärr konstatera att finansministern inte funnit skäl att ge svar på frågeställningarna angående åtgärder och konsekvenser för företagen och de anställda. Jag vill först helt allmänt säga något om situationen i landet som helhet. De mindre och medelstora företagen har givit till känna sin stora oro för framtiden. Finansministern har också fått del av deras synpunkter. Gemensamma aktioner, bl.a. den som gjorts av 364 företag med totalt cirka 20 000 anställda från i huvudsak Jönköpings län, ger klart uttryck för den berättigade oro och tveksamhet företagen känner. Finansministern säger i sitt svar att den kreditpolitiska åtstramning som befunnits nödvändig i dagens starka högkonjunktur måste ha generall karaktär. Finansministern anför vidare att efterfrågan på arbetskraft glädjande nog har tagit sig uttryck även i skogslänen. Finansministern redovisar efterfrågan på arbetskraft och nämner att arbetslösheten har minskat i skogslänen. Så till vida är finansministerns uppgift riktig att antalet lediga platser ökat i skogslänen, men hänsyn måste tagas till att många av de lediganmälda platserna inte passar för den friställda arbetskraften inom området samt att det vid den tidpunkten brukar vara högre efterfrågan än under övriga tider av året. Beträffande arbetslöshetsiffrorna vill jag redovisa några uppgifter från mitt eget län, Jämtlands län, med hänsyn till finansminsterns optimistiska syn. år 1969 — 1318 och år 1970 — 1584 personer. De senaste sex månaderna har situationen varit för december 1969 — 1 307, januari 1970 — 1 668, februari — 1530, mars — 1 464, april — 1462 och maj 1584 personer. Siffrorna för i beredskapsarbete sysselsatta för samma perioder har varit: år 1966 — 582, år 1967 — 807, år 1968 — 1260, år 1969 — 1 206 och år 1970 — 1419 personer. Motsvarande siffror var för december 1969 — 869, januari 1970 — 929, februari — 1 268, mars — 1386 och april 1419 personer. Utvecklingen är likartad när det gäller antalet personer placerade i arbetsmarknadsutbildning: år 1966 — 539, år 1967 — 684, år 1968 — 842, år 1969 — 1052 och år 1970 — 1441 personer. Antalet sysselsatta vid skyddade verkstäder och arkivarbete har också ökat under det senaste året, från 143 till 220 respektive 106 till 149 personer. Även om man ser bort från de två senare arbetsområdena, som till viss utsträckning sysselsätter arbetskraft som behöver skyddad sysselsättning på grund av handikapp m.m. är utvecklingen oroande. Jag nämnde tidigare att antalet lediga platser ökat i glädjande utsträckning, särskilt under den senaste månaden, men långt ifrån i sådan omfattning att det kan sägas vara någon stark högkonjunktur, som finansministern åberopar som skäl för de skärpta kreditrestriktionerna även i de sysselsättningssvaga regionerna. Jag har, herr talman, redovisat dessa siffror på grund av att finansministern inte givit annat svar på min fråga än hänvisat till utvecklingen av de lediga platserna när det gäller vad som skall göras för dem som berörs av företagsnedläggelser föranledda av kreditsvårigheter inom stödområdet. Finansministern har också åberopat de förbättrade förhållandena i fråga om lediga platser men inte redovisat det regionala antalet arbetslösa i kompletteringspropositionen. Min fråga angående riskerna för konkurser och företagsnedläggelser har finansministern inte besvarat. Det är ytterst oroande med uppgifterna om det ökande antalet konkurser. Enbart under de fyra första månaderna i år har antalet konkurser ökat i landet med 230, en ökning med ungefär 65 procent, om jag inte är felunderrättad. Det är en mycket kraftig ökning. Jag hoppas att finansministern vill ta upp detta och ge klart besked om hur han ser de aktualiserade frågeställningarna i ett något fylligare svar än det som jag erhållit i det skriftliga svaret. Finansministern säger att stimulansen skall ges genom lokaliseringsstöd, frisläppande av investeringsfondsmedel och undantag från investeringsavgift. Ja, herr finansminister, det har vi redan beslutat om i det här huset. Vad jag avsåg med min fråga var hur det i praktiken kommer att fungera med nuvarande kreditrestriktioner. Jag vill nämna ett exempel. Ett företag ansöker om lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån samt kreditgarantilån för rörelsekapital enligt de nya bestämmelserna. En förutsättning för bidrags och låns beviljande är att bottenlån måste vara ordnade innan ansökningarna över huvud taget tas upp till behandling i högsta instans. Samma sak kommer väl också att gälla såsom villkor beträffande kreditgarantilån. De skall vara placerade. Under nu gällande kreditförhållanden finns ytterst små förutsättningar till dessa placeringar. Kan placering inte ordnas blir det inga bidrag, lån eller garantilån. Jag vill därför förnya min av finansministern obesvarade fråga: Sammanfaller de lokaliseringspolitiska strävandena med de negativa effekter som kreditåtstramningen medför?

Svårigheterna för de redan etablerade företagen har i många fall blivit akuta och de kommer ytterligare att öka under förutsättning att kreditåtstramningen kommer att fortsätta.

Herr talman! Det är gammal god sed att interpellanten tackar det svarande statsrådet för svaret på interpellationen. Det finns all anledning att göra detta i dag, när statsrådet Sträng efter en lång debatt i andra kammaren infinner sig här för att svara på dessa interpellationer. Däremot har jag ingen anledning att uttrycka tacksamhet för innehållet i svaret på min fråga som lyder: Vill finansministern medverka till att den särskilt ogynnsamma =<:kreditsituation lättas som de mindre och medelstora företagen genom riksbankens kreditrestriktioner försatts i? Som bakgrund till min fråga har jag åberopat uppgifterna under de senaste veckorna om den oroväckande stegringen av antalet konkurser i landet. Under de tre första månaderna har över 600 företag bringats i konkurs. Det innebär en ökning med 40 procent i jämförelse med förra året. Under april månad redovisade statistiken en ökning med omkring 50 procent. Får denna utveckling fortsätta blir situationen under höstmånaderna direkt ohållbar för ett ännu större antal industrier, eftersom man kan beräkna att de hårda kreditrestriktioner som nu råder vid den tiden ger fullt utslag. Finansministern anför i sitt svar att han inte utan vidare vill sätta denna stegring i samband med den förda kreditpolitiken. Konkurserna har successivt ökat under 1960-talet, säger statsrådet, även under år med lätt kreditpolitik. Både 1967 och 1968 ökade antalet konkurser snabbt, sägs det. Ja, det är visserligen sant, men ökningen har inte alls skett i samma takt som i år. De senaste årens statistik visar, enligt uppgifter från Ackordscentralen, att antalet konkurser ökat med cirka 10 procent per år under de senaste åren — under 1968 med cirka 12 procent och under 1969 med 10 procent. När man då finner att stegringen under de första månaderna innevarande år uppgått till över fyra gånger årsgenomsnittet för tidigare år, finns det sannerligen anledning att uppmärksamma detta. Det finns starka skäl att anta att de rigorösa kreditrestriktionerna är medbov i detta — i varje fall för dem som drabbas av konkurserna, både företagare och anställda och deras familjer — mycket allvarliga drama. Finansministern anger som en väsentlig orsak till den ökade konkursfrekvensen en ökad aktivitet från kronofogdemyndigheternas sida. Det förekommer en mera medveten indrivning av skatteskulder, sägs det. Jag vill inte bestrida att ökade svårigheter att betala skatterna spelar en stor roll i sammanhanget. Men även detta, herr finansminister, avspeglar de likviditetssvårigheter som många företag kommit i på grund av kreditrestriktionerna. Kravet på ökade amorteringar av bankskulder, kravet på snabbare betalning av leverantörsfakturor och anspråk på längre kundkrediter betyder en hård påfrestning på företagens likviditet. Om skattemyndigheterna samtidigt tillämpar hårdare indrivningsmetoder, försvårar detta naturligtvis ytterligare situationen. Detta tillsammans äter upp den förbättrade likviditet som också de mindre och medelstora företagen skulle kunna bygga upp i den högkonjunktur som vi haft och som vi nu har. Kreditrestriktionerna medverkar till en onormal strukturförändring inom «näringslivet genom att de framför allt träffar mindre och medelstora företag. Det är naturligtvis ingenting att anmärka på att staten driver in sina skattefordringar; det måste den naturligtvis göra. Men det skulle säkerligen vara i alla parters intresse om indrivningsmyndigheterna finge befogenhet att i rådande exceptionella läge tillämpa större generositet och större smidighet vid indrivningsförfarandet. En konkurs och ett nedläggande av ett företag drabbar ju inte bara företagaren utan i lika hög grad de anställda och deras familjer. Staten skulle genom en smidigare tillämpning säkerligen i många fall kunna medverka till att företaget överlever och till att lindra de svårigheter som företaget råkat i på grund av den hårda kreditpolitiken. Den oro och de svårigheter som nu råder inom företagarvärlden avspeglas ju inte bara i konkursstatistiken, herr finansminister. I dagspressen har vi läst om olika aktioner och åtgärder bland t.ex. Smålandsföretagare som tröttnat på den nuvarande situationen. Företagare med normalt lönsamma och utvecklingsbara företag har tröttnat på denna situation och vill sälja eller avveckla sin rörelse. Det är klart att kreditpolitiken måste användas som ett medel att skydda vår valuta. Men även här finns en balanspunkt, nämligen den punkt där kreditrestriktionerna blir så hårda och rigorösa att de uppenbart och allvarligt skadar företagen. I stället för att bidra till en gynnsam utveckling medverkar då kreditrestriktionerna och ett högt ränteläge till att försämra vår handelsbalans och därmed vårt valutaläge. Jag anser att den punkten nu är överskriden. Det har i dag i debatten framhållits av många att kreditpolitiken fått bära en alltför stor börda av svårigheterna. Politiken borde, betonar man, i större utsträckning och långt tidigare ha inriktats på en fastare finanspolitik. Jag instämmer i detta. I ett uttalande vid en överläggning som folkpartiet hade med representanter för de mindre företagens organisationer i onsdags framhöll Gunnar Helén att småföretagens kris givetvis är en direkt följd av det allmänna ekonomiska läge som den socialdemokratiska regeringen tvingat landet i. De åtgärder som nu är angelägna måste därför bli både många och omfattande. Gunnar Helén pekade på några krav av omedelbar karaktär, förslag som vi framfört många gånger motionsvägen i denna riksdag. Det är förslag om nya vägar att slussa medel från AP-fonderna till småföretagen via kreditinstituten, det är en snabbare satsning på företagareföreningarna så att de får helt andra ekonomiska resurser och bättre utredningskapacitet. Det är stabiliseringskonferenser med företrädare för näringslivet, regeringen och oppositionen för att komma fram till inflationsdämpande åtgärder. Det är en parlamentarisk utredning som ser över statens utgifter i syfte att främja kostnadsbesparingar, och det är åtgärder på det internationella planet för att åstadkomma en sänkt räntenivå. Herr talman! Det finns alltså många sätt varpå de här behandlade problemen kan angripas. Det bör vara en strävan efter att så snart det sig göra låter och i största möjliga utsträckning lätta kreditrestriktionerna och att sänka räntenivån, men också åtgärder för att förbättra och vidga vägarna för kreditflödet till de mindre företagen. Jag hade väntat mig att finansministern skulle uttala en viss förståelse för den svåra situation i vilken de mindre och medelstora företagen försatts genom den ekonomiska politiken och att han skulle ange några vägar för att förbättra de mycket svåra finansieringsförhållanden som dessa företag arbetar under, men därav blev intet. Det korta och lakoniska svaret ”Några speciella ingripanden i syfte att lätta på restriktionspolitiken övervägs inte” tillfredsställer varken landets företagare eller interpellanten.

Herr talman! Jag utgår ifrån att detta problem diskuterats tidigare i dag under den ekonomiska debatten i denna kammare — det har i varje fall spelat en viss roll i medkammarens ekonomiska debatt. Det är svårt att göra gällande att den konkursstatistik som redovisas just nu skulle vara alldeles speciellt uppseendeväckande. Man har talat om 50 procents ökning i förhållande till motsvarande tid föregående år. Men då har man hållit sig speciellt till Stockholms län. Det blir helt naturligt en kraftig procentökning i detta utomordentligt expansiva län, som är så expansivt i fråga om både folkökning och företagsetablering. Om man tar riket i sin helhet — det bör väl vara den riktiga jämförelsen — stannar konkursernas ökning vid 28 procent i år i förhållande till motsvarande tid i fjol. Det har faktiskt varit värre. Året mellan 1965 och 1966 ökade konkursernas antal med 55 procent, alltså i dubbelt så snabb takt som den som man kan avläsa i dag. Därefter har ökningen hållit sig vid ungefär 15 procent varje år. Med utgångspunkt från detta siffermaterial har jag svårt att säga att de specifika kreditsvårigheterna i dag är den huvudsakliga anledningen till ökningen av konkursernas antal. Det är möjligt att kreditsvårigheterna spelar en viss roll, men det finns också andra anledningar. Jag tror t.ex. att en av anledningarna är den strukturomläggning av verksamheten som pågår i många branscher. Det har visat sig att en stor del av de företag som nu gör konkurs är företag inom byggnadsbranschen och anläggningsbranschen. I fråga om byggnadsverksamheten upplever vi just nu en tid då man går över till allt större och större projekt. Den lille landsortsbyggmästaren tog tidigare på sig ett flerfamiljshus kanske en gång om året, han byggde ett eller ett par tre egnahem. Man övergår nu till gruppbebyggelse, där det rör sig om 1000 — 2 000 — 3 000 lägenheter, ledd, administrerad och projekterad av de landsdominerande företagen Skånska Cement, BPA, SIAB och andra. Det pågår helt enkelt en Sstrukturomläggning inom denna verksamhet. Den lille företagaren klarar sig inte längre därför att konsumenten kräver en billig vara. På samma sätt som den lille byskomakaren fick stryka på foten för skofabrikerna i Örebro och Kumla — även de håller ju nu på att få stryka på foten för importskodon — har man ungefär samma fenomen här; den lille företagaren har svårigheter att göra sig gällande på grund av tidens utveckling. Man måste också se denna verksamhet i dess samband med nyetableringen av företag. Även om jag är medveten om att en hel del av de nyetablerade företagen är s. k skrivbordsföretag, kommer man ändå fram till en intressant siffra som visar att konkursernas antal i förhållande till antalet företag i vårt land var ungefär tre procent vid 1960-talets början likaväl som vid 1960 talets slut. Det är naturligtvis alltid en tragedi när en person gör konkurs. På något sätt har väl konkurs som ord betraktat fått litet för mycket av dramatik över sig. Jag har kunnat följa en del företagares verksamhet på nära håll — de är dess bättre inte representativa för företagarna. De går i konkurs som ett medvetet inslag i sin verksamhet två gånger om året för att den vägen slippa ifrån skatter. Det går ingen nöd på den företagare jag speciellt hade tillfälle att studera under hans underliga bana. Två gånger om året dök han upp under ett nytt firmanamn och undslapp på det viset att betala sina gamla skatteskulder. Förmodligen tjänade han mycket pengar. Dess bättre är sådant inte signifikativt för företagsverksamheten, men man kommer aldrig ifrån att dessa konkurser går in i statistiken. Det ligger någonting av dramatik i företagarkonkurser, åtminstone när man talar om dem. Båda interpellanterna har varit angelägna om att tala om att arbetare blir utan anställning genom dessa konkurser. Skall man vara objektiv — och det bör man vara är det inte större tragedi i en företagarkonkurs än när en löneanställd arbetare blir friställd. 1000 arbetare blev friställda vid ett och samma tillfälle i Norrköping, vilket inte tycktes spela någon större roll i den allmänna debatten. 1000 konkurser på en dag skulle ha fört med sig en förskräcklig diskussion, det är jag alldeles övertygad om. Är man av den uppfattningen att individen har samma värde oavsett om han har etablerat sig som företagare eller som löneanställd är konkurs ingenting annat än något som är jämförbart med att en löneanställd blir friställd. För närvarande finns det 83 000 lediga obesatta arbeten i riket och 33 000 människor som frågar efter arbete. Det fattas sålunda 50000 människor för dessa arbeten i dagens konjunkturläge. Man kan av den anledningen naturligtvis säga att den som blir utan arbete inte som förr i världen är utsatt för pina, utan han kan få ett annat arbete. En företagare som får lämna sitt företag — om han är frisk och vid god vigör, vilket man väl får förmoda att han är — behöver inte heller svälta. Han kan få ett arbete som löneanställd i väntan på att göra ett nytt försök att etablera sig som företagare. Detta kan låta litet hjärtlöst, men jag anser att logiken kräver att man försöker se problemet på det sätt jag här har försökt beskriva det. Dessutom skall väl inte dagens hårt spända situation, med de restriktioner som är nödvändiga av skäl som vi alla är ense om, vara en evig plåga framöver. Det kan alltså vara ett bekymmer på sina håll i dag, men det går över. Jag kan väl också tillåta mig att ha den uppfattningen att vi inte nonchalerar detta och andra problem, Vi har dem under uppmärksamhet, även om vi inte i dagsläget anser det rimligt att göra generella eftergifter i fråga om kreditrestriktionerna.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

Därför hänvisade jag bara till missnöjet bland företagare i Småland och de åtgärder som vidtagits av dessa företagare. Häromdagen fick jag ett brev från en, som jag bedömer honom, mycket skicklig företagare i mitt eget län. Han redogjorde för sina bekymmer. Han har byggt upp ett bra företag men stod nu helt plötsligt på grund av kreditrestriktionerna, de höga räntorna, svårigheterna att driva in fordringar m.m., inför en likviditetsbrist på hundratusen kronor. Han har haft en föredömlig likviditetsplanering under hela sin tid som företagare, men nu står han plötsligt inför denna situation. Han hade inga värden att realisera och visste inte varifrån han skulle ta pengarna. Normalt hade han utan tvekan kunnat vända sig till sin bank, men i dag går inte detta. Det är många företagare som i dag befinner sig i samma situation. Min fråga, herr finansminister, var inte begränsad till huruvida det var möjligt att lätta på kreditrestriktionerna. Jag frågade rent generellt om finansministern vill medverka till att i dagens läge förbättra kreditsituationen för mindre och medelstora företag. Jag hade tänkt mig att man skulle kunna ta upp en debatt om möjligheterna att öppna nya vägar för kreditflödet, bl.a. från AP-fonderna, till denna del av företagsamheten. Jag har emellertid tidigare i dag i en debatt med statsrådet Wickman talat om detta och jag skall inte återkomma till den frågan nu. Reservation hade avgivits av herr Åkerlund , som ansett, att efter den mening i utskottets yttrande som lydde: ”Utskottet ansluter sig till vad utredningen anfört i fråga om utskottens resor” bort tillfogas en mening av följande lydelse: ”Dock syns hänsyn till riksdagens internationella förbindelser vara ett ämne som inte lämpligen bör bli föremål för särskild reglering i riksdagsstadgan.”

Herr talman! Om det i riksdagsstadgan införs uttryckliga bestämmelser om att utskottens resor skall prövas från synpunkten av deras förenlighet med vårt lands utrikespolitik, måste givetvis därav följa att varje beslutad utskottsresa fått tyst sanktion om utrikespolitisk godtagbarhet av riksdagen i dess helhet genom talmanskonferensen. Den officiella och representativa goodwillkaraktären av utskottens resor understryks därmed i värdlandet, medan i stället studiesyftet borde vara det primära. Vid en avvägning mellan godtagbara och icke godtagbara länder kan i tänkta utrikespolitiska lägen känsliga situationer uppkomma, vilket det enligt min mening är onödigt att försätta sig i. I ett sådant läge är vi just nu i förhållande till Förenta staterna. I dagens nummer av Dagens Nyheter finns en liten passus som bör observeras.

Såväl genom att mottaga som genom att utsända lagstiftare anses vårt land utomlands alltså kunna demonstrera sin officiella utrikespolitik. Det borde enligt min mening vara fullt möjligt att ordna eventuella problem av det slag som åberopas i organisationsutredningens betänkande på andra vägar utan att man direkt behöver skriva andra länder på näsan vad riksdagen tänker och tycker om dem. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om enkammarriksdagens förvaltningsoch personalorganisation är ett mycket viktigt ärende. Det är grunden för att enkammarriksdagen skall fungera så rationellt, effektivt och smidigt som möjligt. Utskottet har också understrukit vikten av fasthet i organisationen.

Detta syfte nås bäst genom att tillsättningar sker genom kammarens presidium, eventuellt förstärkt med medlemmar av talmanskonferensen. Utskottet förefaller helt ha förbisett detta förhållande. På sidan 5 i utlåtandet talas inte alls om våra motioner när det gäller tjänstetillsättningar, utan bara om motionerna I:1230 och II: 1439. Vad är förklaringen till att man inte med ett enda ord tar upp vårt resonemang? Vi har dock förordat en mycket central instans och den mest kvalificerade riksdagen har. Beträffande övergångsproblem och provisoriska tillsättningar har vi i motionerna framhållit att tillsättningarna så nära som möjligt skall anknyta till personer som finns kvar i den kommande enkammarriksdagen och kan tänkas ha en ledande ställning också där. Enligt utskottets förslag skall emellertid förvaltningskontorets styrelse med viss förstärkning fatta beslut under höstsessionen i de tillsättningsärenden som kan anses påkallade. Det betyder i praktiken att personer som kanske inte — det vet vi redan i dag — kommer att vara med i enkammarriksdagen skall fatta beslut i tillsättningsärenden. Styrelsens ordförande, som bl.a. också har utslagsröst, är en av dem. Man undrar om utskottet har förbisett hela denna fråga. Organisationen kommer att på detta sätt bindas för kanske 10—15 år framåt efter principer som beslutas under hösten.

Jag noterar med tacksamhet att utskottet på sidan 7, andra stycket, i princip har uttalat sig för en sådan tingens ordning. Utskottet säger på denna punkt: ”Utskottet instämmer emellertid med motionärerna i att tjänstemännen normalt inte bör delta i beredningen inom riksdagen av ärenden som de direkt tagit befattning med i annan egenskap.” Det är desto viktigare att slå fast detta, då en motsatt ordning under de senaste åren i vissa fall förekommit. Jag vill också med tillfredsställelse konstatera att förvaltningsstyrelsen i enlighet med vad vi i motionerna förordar får i uppdrag att överväga möjligheten att införa rätt till förordnandepension även för andra högre befatt ningshavare än kammarsekreteraren och direktören för förvaltningskontoret. Men man frågar sig, varför inte utskottet ansett sig kunna beakta de synpunkter som framförts i motionerna och tagit hänsyn därtill även i sin kläm. Utskottet har nämligen i klämmen yrkat avslag på motionerna. Detta är betänkligt och kan leda till tolkningssvårigheter. Utskottet hemställer nämligen att riksdagen, med godkännande av vad utskottet anfört, antar grunder för enkammarriksdagens förvaltningsoch personalorganisation. Å ena sidan yrkar utskottet bifall till vad utskottet självt har anfört och å andra sidan yrkar utskottet avslag på vad motionärerna har anfört som går i samma riktning som utskottet har uttalat sig för. Detta går inte riktigt ihop och kan ju leda till betydande tolkningssvårigheter. Jag förutsätter därför att utskottets ärade ordförande kommer att yrka på en ändring av klämmen i den delen där det står: ”Utskottet hemställer att riksdagen i anledning av 1969 års organisationsutrednings båda betänkanden samt motionerna...” och kanske som punkt 7) sätter in vår motion. Jag tror att detta är betydelsefullt, ty jag anser som jag inledningsvis sade att det är synnerligen viktigt att den utredande sekreterarpersonalen är högt kvalificerad samt fri och obunden etc. Detta är lika viktigt för personalen som för riksdagen. Jag yrkar bifall till motionerna, om inte klämmen blir ändrad på det sätt jag antytt. Avslutningsvis vill jag säga, herr talman, att jag konstaterar att både utskottets ledamöter och ännu mer vi riksdagsledamöter varit utomordentligt pressade på grund av den korta tid som stått till buds. Vi har kanske därför inte på det grundliga sätt som vi har velat och som borde vara självklart kunnat behandla detta ärende. Jag undrar om det verkligen var så angeläget att ärendet pressades fram till vårsessionen, ty ingen fråga röran de organisationsuppbyggnaden kan väl avgöras förrän till hösten.

Herr talman! Vi bör komma ihåg att det är mycket svårt att i dag veta vilket personalbehov som i framtiden kan föreligga för enkammarriksdagen. All erfarenhet talar för att det är bättre att fösöka göra en stomme och att sedan bygga vidare, ty det kan ju hända att erfarenheterna av verksamheten vid enkammarriksdagen blir annorlunda än man från början trott. Till fru Florén-Winther vill jag säga att förvaltningsstyrelsen ju kommer att vara den administrativa topporganisationen i enkammarriksdagen med talmannen som ordförande. Utskottet har ansett att förvaltningsstyrelsen bör ta hand om sådana frågor som gäller löner och annat, men att den givetvis också bör ha befogenhet att avgöra tillsättningsärenden och inte bara bli någon sorts utbetalningskontor. Men detta är mera resonemang, som vi har besvarat i utskottsutlåtandet. Vad skulle ett bifall till det konkreta förslaget i motionerna innebära? Jo, att riksdagen måtte vidta de skisserade modifikationerna i 1969 års organisationsutrednings förslag till förvaltningsoch personalorganisation efter enkammarreformens genomförande. I realiteten innebär detta detsamma som ett avslagsyrkande på hela det utskottsutlåtande som föreligger. Jag ber, herr talman, att få yrka avslag på den framställning som gjorts beträffande bifall till motionerna I: 1223 och II: 1437. Vad beträffar den fråga som herr Åkerlund har ställt tror jag att han något överdriver farhågorna att man skall komma i konflikt med vissa nationer. Det här skall ju lösas när vi fastställer riksdagsstadgan. Det är ett mycket besvärligt problem att göra upp den. Vad beträffar utskottsorganisationen så skall ju fördelningen av ären den mellan olika utskott regleras i riksdagsstadgan. Det finns en skiss i grundlagberedningens förslag till utskottsorganisation, men det kan hända att man vill ha ändringar. Också en hel del annat skall regleras i riksdagsstadgan vilket tidigare funnits i grundlag. Vi har därför i utskottet resonerat på det sättet att vi måste försöka finna någon möjlighet för riksdagens ledamöter att ge sin mening till känna, innan utskottet har slutbehandlat denna fråga. Vår avsikt är därför att söka finna den konstitutionella möjligheten att i höst förelägga kamrarna ett utkast till riksdagsstadga och därmed skapa möjlighet för ledamöterna att väcka motioner. På det sättet skulle de som nu är riksdagsledamöter få sin motionstid. Men vi skall komma ihåg att när enkammarriksdagen börjar får vi rätt många nya ledamöter som vid riksdagens början skall fatta beslut om det vilande grundlagsförslaget och vid samma tillfälle fatta beslut om den nya riksdagsstadgan.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

Herr talman! Någon konflikt med främmande länder befarar jag självfallet inte. Det var endast ett önskemål att man skulle minska friktionsytorna så mycket som möjligt. I övrigt vill jag framhålla att jag med tillfredsställelse hälsar vad utskottets ärade ordförande här har anfört om att i höst möjliggöra en motionsrätt i dessa frågor.
Herr talman! Jag konstaterar att utskottets ordförande redovisade den organisation som kommer att finnas från och med den 1 januari 1971. Kanske vi egentligen inte har delade meningar angående tjänstetillsättningarna. Även i utskottets utlåtade har sagts att tillsättningarna inte bör ske förrän under höstsessionen. Där hyser vi samma uppfattning. Jag vill även understryka att tjänstetillsättningarna är en mycket betydelsefull fråga. Vi måste komma ihåg att när man nu planerar hela organisationen för enkammarriksdagen, kommer den organisation man stannar för att vara bestående i all framtid så länge inte nya ändringar i organisationen sker. Vi vet också att de personer som blivit tillsatta kommer att sitta kvar länge på de tjänsterna. Därför är det betydelsefullt att de ledamöter som skall arbeta med dessa tjänstemän tar ansvaret för tjänstetillsättningarna. Herr talman! I detta läge skulle man helst vilja yrka återremiss av hela ärendet, eftersom alla ärade ledamöter i höst borde ha bättre möjligheter att behandla detta mycket betydelsefulla ärende. Jag skall dock inskränka mig till att yrka bifall till det motionspar som jag har redovisat helt nyss, nämligen I: 1225 och II: 1437.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 46 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 129 med förslag till lag om ändring i beskattningsbestämmelserna när det gäller övergång till beräkning av inkomst av jordbruksfastighet enligt bokföringsmässiga grunder vid varulagervärdering av djur. I motionerna I: 1248 och II: 1461 av moderata samlingspartiet pekas på att i propositionen inte tas hänsyn till tidigare nyuppsättningskostnad även om denna skulle vara fullt bevisbar. De skattskyldiga, särskilt de äldre lantbrukarna, har inte erhållit avdrag för den första kostnaden vare sig vid nyetablering eller vid utökning under innehavet, och detta oavsett djurart. Det pekas också på att, med hänsyn till åldersfördelningen bland lantbrukarna, ett stort antal lantbrukare kommer att drabbas negativt vid en övergång till bokföringsmässig redovisning genom det framlagda förslaget och att detta därigenom kommer att motverka den önskvärda övergången till bokföringsmässiga redovisningsprinciper för jordbrukets utövare. I propositionen och i utskottets utlåtande nämns förhållandet, att jordbrukare vid övergång till bokföringsmässig inkomstredovisning enligt gällande bestämmelser och = regeringsrättens praxis har rätt till avdrag för värdet av omsättningsdjuren och kan komma att få avdrag två gånger för i stort sett samma kostnader. Att en sådan ordning inte är tillfredsställande har icke bestridits av reservanterna. Det kan konstateras att denna materiellt oriktiga förmån varit känd sedan länge. Trots detta har endast omkring 5 procent av landets jordbrukare övergått till bokföringsmässig redovisning. Det anförs därför i reservationen att sådan övergång i allmänhet inte ställt sig fördelaktig och därför möjligheten att erhålla obehöriga taxeringsmässiga fördelar utnyttjats endast i undantagsfall. Jordbruksbeskattningskommittén skall enligt direktiven överväga frågan om en obligatorisk bokföringsmässig inkomstredovisning för jordbruket, eftersom den i allmänhet tillämpade kontantmässiga redovisningen är olämplig bl.a. av fiskala skäl. Herr talman! De föreslagna reglerna försvårar övergången, som jag tidigare anfört, genom de stora gränsdragningssvårigheter som uppkommer på grund av den föreslagna uppdelningen mellan stamdjur och omsättningsdjur och på grund av den ökade skattebelastning som uppkommer genom att värdet av avsättningsdjuren vid årets utgång skall beskattas. Med hänsyn till att denna fråga kommer att behandlas av jordbruksbeskattningskommittén enligt dess direktiv samt på grund av att utredningars och kommittéers pågående arbete alltid anföres av majoriteten som ett skäl för avslag på oppositionens förslag, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid betänkandet fogade reservationen från moderata samlingspartiets representanter i bevillningsutskottet.

Herr talman! I bankoutskottets utlåtande nr 48 föreslås en delvis ny utformning av riksdagstrycket. Det är ett mycket ambitiöst arbete som ligger bakom förslaget, och det har i sin helhet stora förtjänster. I stort sett är det alltså ett bra förslag. Det är bara på en punkt som förslaget enligt min mening innebär en klar försämring i förhållande till nuvarande tryck. Det gäller storleken på tryckstilen. Enligt förslaget skall riksdagstrycket bli mera finstilt än t.ex. de nuvarande utskottsutlåtandena. Jag har i går under en timme provläst utskottsutlåtanden och i dag under en timme som jämförelse provläst det nya förslaget till stilstorlek. Jag fick mina farhågor bekräftade. Jag tycker att det nya tryc ket är mycket mer tröttande för ögonen i jämförelse med det nuvarande. Vid en enkät som man under utredningsarbetet gjorde bland riksdagsmännen m.fl. var det många som framhöll att de inte ville ha en sådan liten stilsort, men det har tydligen inte påverkat utredningens ställningstagande. Jag förstår att det är en kostnadsfråga — och dessutom naturligtvis en fråga om hyllutrymme när det gäller arkivering — men jag undrar hur pass mycket kostnaderna skulle öka, om man använde samma storlek på tryckstilen som i nuvarande utskottsutlåtanden, åtminstone när det gäller den del av trycket som hittills haft den storleken. Papper är i alla fall ingen importvara. Jag tycker att det vore viktigare att spara på ögonen än på papperet, även om det i någon mån skulle öka kostnaderna. Utskottsutlåtandet är enhälligt, och jag skall inte framställa något yrkande. Men jag vill i alla fall till protokollet ha uttryckt min åsikt och mitt beklagande av lösningen på denna inte oviktiga detalj. Jag kan väl också uttrycka en liten förhoppning att man under det fortsatta arbetet med utformningen skulle kunna ta sig ännu en funderare på saken och möjligen göra en förnyad enkät för att få höra vilken inställning riksdagsmännen i allmänhet har till denna fråga.
Herr talman! Det är naturligtvis litet förmätet att ta till orda så här dags, men det var den gamle typografen i mig som reagerade när jag hörde det senaste anförandet. Det förslag till nytt riksdagstryck som har lagts fram är ju byggt på Times antikva, 9 punkter, och det anses vara en av de mest lättlästa stilar som finns tillgängliga. Den stil som vi har i de nuvarande utskottsutlåtandena tar dessutom samma utrymme som den stil som föreslås här. Det betyder att det nu blir mera ljusrum mellan raderna. Som f.d. yrkesman på detta område skulle jag vilja säga att jag tycker, att det är ett mycket bra resultat som man kommit fram till. Jag har egentligen bara två synpunkter, och jag kan inte låta bli att under en minut framföra dem. Den ena är en petitess. Man borde ha undvikit fyrkantsindraget på första raden under varje rubrik. Det är svensk standard att inte göra ett sådant. Den andra saken är att den gamle typografen alltid reagerar mot den släpphänthet med vilken man vid ombrytningen tillåter vad som i typografisk ordlista kallas ”dubbla horungar”. Vi har ett mycket gott exempel på detta på sidan 31 där man börjar längst uppe på sidan med en utgångsrad. Jag reagerar mot detta. När utredningen sammanfattningsvis säger att de eftersträvade förbättringarna inte kan nås utan vissa kostnadshöjningar, vill jag hoppas att man kunde kosta på sig några kronor till, så att vi slapp just dessa skönhetsfläckar. Men min reaktion här kanske är så att säga en yrkessjukdom.

Herr talman! Samhällets ansträngningar att råda bot på missförhållanden som kan vara orsak till den skrämmande ökningen av antalet olyckor i trafiken måste på allt sätt intensifieras. Det är emellertid viktigt att man då skaffar sig de kunskaper om orsakssammanhangen som kan leda till verkliga förbättringar. Detta nödvändiga underlag för bedömningar är i dag mycket bristfälligt och saknas i vissa avseenden helt. Kungl. Maj:ts proposition nr 109 som jämte väckta motioner utgör grunden för det föreliggande utlåtandet tar upp vissa begränsade frågor inom trafiksäkerhetens område. Dels gäller det vidgad skyldighet till kontrollbesiktning av vissa fordonskategorier, dels också begäran om bemyndigande för Kungl. Utskottet har inte i alla delar kunnat bli enigt, och jag vill här helt kort beröra de reservationer som jag ställt mig bakom och som gäller hemställan under punkterna B och C. Vid punkten B har vi i reservationen på grundval av motioner undertecknade av fyra partier motsatt oss att den vidgade besiktningsskyldigheten skall behöva omfatta brandfordon. Enligt vår mening saknas det här anledning till skärpta kontrollbesiktningsbestämmelser. I regeringens förslag har inte redovisats något som helst material som styrker behov av en vidgad besiktningsskyldighet. Inte heller i övrigt har departementschefen kunnat påvisa några omständigheter som talar för att den nuvarande årliga besiktningen skulle vara otillräcklig. Statens brandinspektion känner inte till några olyckshändelser som varit orsakade av konstruktionsfel e. d. hos brandfordon. Inspektionen liksom Svenska kommunförbundet har bestämt avstyrkt en utvidgning av besiktningsskyldigheten. Intresset från brandförsvarssynpunkt av att ha fordonen i fullgott skick sammanfaller med trafiksäkerhetsintresset på ett sätt som gör det högst osannolikt att en tätare besiktning har någon uppgift att fylla. Propositionens och majoritetens ståndpunkt hänger alltså rätt mycket i luften, och jag hoppas att kammaren bifaller reservation II, till vilken jag yrkar bifall. Reservationen vid punkten C handlar om det begärda bemyndigandet för Kungl. Maj:t att under vissa perioder inskränka trafiken med tyngre lastbilar. Tre olika motionspar har yrkat på att ett sådant bemyndigande bör anstå till dess en grundlig bedömning kunnat ske. Reservationen följer upp detta yrkande, och vi säger i motiveringen att den önskade trafikregleringen i första hand bör komma till stånd genom fri villiga åtgärder på det sätt som t.ex. skett i de rekommendationer som inför påskhelgen 1970 utfärdats av Landsvägstrafikens samarbetsdelegation. Inom parentes vill jag säga att det i dag har meddelats att en tilläggsrekommendation utfärdats av Landsvägstrafikens samarbetsdelegation. Vi vill utvidga dessa undersökningar till att gälla även t.ex. bussar samt bilar med husvagnar. Olägenheterna för den berörda lastbilstrafiken och näringslivet av en mera omfattande inskränkning i trafiken måste också enligt reservanternas uppfattning närmare undersökas. Först därefter, och om det då visar sig att de frivilliga initiativen inte lett fram till en tillfredsställande ordning, bör samhället ingripa med en tvingande reglering. Det är inte otänkbart att Expressen och redaktör Öjesten lett in den allmänna opinionen på de tankebanorna att lastbilarna är ”åbäken” och helst bör bort från vägarna. Sveriges riksdag har i dag möjligheter att visa sans och måtta i den här frågan genom att rösta för reservation III. Den statistik som Kungl. Maj:t och utskottets majoritet stöder sig på är mycket bristfällig, och från åkerinäringens sida är man helt beredd till rimliga åtaganden, vilket också som jag nyss nämnde i fråga om tilläggsrekommendationen visar. Det gör att frivilliglinjen får en betydande styrka. Jag hemställer således om bifall jämväl till reservation III.

Herr talman! Anledningen till att jag begärt ordet är närmast den att riksdagen under en lång följd av år visat primärkommunerna allt större förtroende. Det har alltså betytt att man från statsmakternas sida hävdat att det är de primärkommunala förtroendemännens uppgift att ordna förhållandena i de olika primärkommunerna på ett rimligt och riktigt sätt. Med dessa utgångspunk ter har vi från kommunsidan funnit att den i propositionen föreslagna utökade besiktningsskyldigheten för brandfordon icke är berättigad. Vi hävdar likaväl som alla andra att respekten för trafiksäkerheten kräver all möjlig tillsyn från kommunens sida, och att man borde kunna klara den här uppgiften utan ”pekpinnar” från statsmakternas sida. Jag tror också att för de kommunalmän som verkar ute i landets olika kommuner är det en självklar uppgift att se till att de fordon som det här är fråga om får den tillsyn som krävs. Utifrån de utgångspunkterna finner jag ingen rimlig anledning till någon speciell lagstiftning på det här området. Eftersom ett bifall till reservationen vid punkten B i utskottets utlåtande innebär ett bifall till motionerna I: 1180 och II: 1387, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen under punkten B i utskottets utlåtande.

Herr talman! I tredje lagutskottets utlåtande nr 52 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 109 angående vissa trafiksäkerhetsfrågor jämte motioner i ärendet. I propositionen föreslås att den allmänna skyldigheten att inställa fordon och vissa släpvagnar till kontrollbesiktning utsträckes att gälla fordon som är två år gamla. Nu gällande bestämmelser förutsätter en tid om tre år. Den av trafiksäkerhetsverket framlagda statistiken grundar sig framför allt på rön vid besiktning av hyresbilar m.fl. fordon, som redan efter kort tid måste kontrollbesiktigas. Dessa fordon används på ett sätt som väsentligt skiljer sig från normalt bruk, varför sådan statistik inte kan få bli avgörande för en utökning av kontrollbesiktningen. Det bör även noteras att i bilinspektionens statistik ingår många påpekanden, vilka kan benämnas bagatellartade. Det är givetvis viktigt att trafiksäkerheten främjas i så stor utsträckning som möjligt, men när man av praktiska erfarenheter vet vilka påpekanden av bagatellartat slag det kan vara fråga om — i många fall kanske för att få en bra statistik — ställer man sig tveksam till statistiken i fråga. Dessutom saknas statistik om bristfälligheternas inverkan på olycksstatistiken. Det är viktigt att trafiksäkerheten på allt sätt förbättras, som jag tidigare framhållit, men åtgärderna bör i första hand inriktas på bättre kontroll genom utökad typoch registreringsbesiktning med ökade krav på de nya fordonens driftoch trafiksäkerhet. Förbättrade vägar är en av de viktigaste förutsättningarna för en ökad trafiksäkerhet. Insatserna bör i första hand sättas in på dessa områden. Min och många andras uppfattning är att en köpare av en fabriksny automobil bör kunna ställa det kravet att den är trafikoch driftsäker åtminstone under tre år. Många bilägare kör kort vägsträcka under ett år. Propositionens förslag tar inte någon hänsyn till körd vägsträcka. Beträffande frågan om brandväsendets fordon föreslås liksom vad gäller andra utryckningsfordon att de skall kontrollbesiktigas två gånger per år i motsats till en gång per år enligt nuvarande bestämmelser. Herr Nils-Eric Gustafsson och herr Sörlin har motiverat yrkandet i reservation II, varför jag, herr talman, inskränker mig till att återkomma med yrkande om bifall till nämnda reservation.

Som motivering för propositionens förslag anges bland annat att olycksstatistiken, som dock inte redovisas i propositionen, skulle visa att de tunga lastbilarnas delaktighet i trafikvolymen är väsentligt större än deras andel i fordonsparken och att de tunga lastbilarnas delaktighet i dödsolyckor är väsentligt större än personbilarnas i förhållande till trafikarbetet. Som jag redan anfört borde detta material ha redovisats i propositionen. Jag vill, herr talman, visa kammarens ledamöter ett sådant material, Den statistik departementschefen bygger sitt påstående på avser tydligen de vägtrafikolyckor med personskador som inträffat åren 1967 och 1968 och utvisar antalet inblandade fordon, totalt och på 1000 registrerade fordon, men någon hänsyn har där inte tagits till förhållandet att lastbilarna har avsevärt längre körsträcka per år än personbilarna. Om man gör jämförelser efter antalet fordonskilometer — som nu visas på bildskärmen — blir resultatet ett helt annat. Då visar det sig att den tunga lastbilen har den lägsta andelen olyckor per miljon fordonskilometer. Detta styrker reservanternas önskemål om att lastbilarnas delaktighet i trafik olyckor bör närmare utredas innan så drastiska åtgärder kan få vidtagas, som det här är fråga om. Trots att det skulle bli ett mycket allvarligt ingrepp i samhällsekonomin med de aktualiserade åtgärderna har regeringen icke bedömt frågan så viktig att den behövde remissbehandlas. Med hänsyn till de allvarliga följdverkningar ett genomförande skulle få, är det ytterst beklagligt att en remissbehandling inte kommit till stånd. I motionerna redovisas pågående frivilliga inskränkningar i den tunga trafiken under veckosluten. Resultaten av gjorda trafikräkningar redovisas också i samband därmed. Mycket goda resultat har uppnåtts, varför ett beslut i enlighet med propositionens förslag bör kunna anstå till dess de frivilliga insatserna har kunnat bedömas så att man vet om det över huvud taget behövs någon lag för att uppnå önskad effekt. Jag vill till slut, herr talman, framhålla att vissa transporter, med hänsyn till landets försörjning vad gäller olika förnödenheter, måste ske vare sig ett förbud mot tung trafik införes eller ej. Undersökningar saknas också om vilka olägenheter en mer omfattande inskränkning av den tunga trafiken kan medföra för näringslivet, samhällsekonomin, den berörda lastbilstrafiken och de anställda. Motionärernas och reservanternas yrkande styrks av den tilläggsrekommendation, som herr Nils-Eric Gustafsson tidigare nämnt, vilken utsänts till näringsoch åkeriorganisationerna och offentliggjorts i dag. Av denna rekommendation framgår att överenskommelse träffats mellan kommunikationsdepartementet och trafiksäkerhetsverket vid överläggningar i slutet av maj i år med näringslivets trafikdelegation och landsvägstrafikens samarbetsdelegation.

Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation III vid tredje lagutskottets utlåtande nr 52, vilket innebär avslag på propositionen i denna del. Jag ber också att få yrka bifall till reservationerna I och II fogade till utskottsutlåtandet.

Herr talman! Jag ansluter mig till herr Karl Petterssons synpunkter på denna fråga. Lastbilstransporterna ingår merendels i en omfattande organisation i vilken körning vid veckoslut och helger ibland kan utgöra ett viktigt led. Frakter och returfrakter är betingade av varandra. Det gäller såväl inrikes som utrikes godsbefordran. Inte minst är det av betydelse, att i hamnarna såsom terminaler för sjöfarten lossat gods utan tidsutdräkt vidarebefordras till bestämmelseorterna. Lastbilstransporterna ingår ofta i ett internationellt veckoschema. Det gäller att transporterna i båda riktningarna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Trafiken måste flyta jämnt. Inte minst är det av betydelse att frukt, grönsaker och andra färskvaror, som kommer in över rikets gränser via färjehamnarna i Skåne på lördagen, kan vidarebefordras så att de når distributionsorterna på måndag morgon. Det är också viktigt att de finska transporterna kan fortsätta. Man kan visserligen säga att det hela kan ordnas genom dispens, men dispens är alltid en omständlig sak. Den fordrar arbete, och det är svårt att hinna med att ordna dispens när det gäller så snabba saker som lastbilstransporter. En annan typ av lastbilar som också måste användas under söndagar och lördagar är flyttbussarna. De används ju under de dagar då den som skall flytta är ledig från sitt arbete. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation III.
Herr talman! Vi är alla överens om att allt som kan göras för att få bättre trafiksäkerhet också skall göras. Vi kan därför med tillfredsställelse hälsa föreliggande förslag från kommunikationsministern. Jag kan inleda mitt anförande med att yrka bifall till utskottets förslag i alla delar och skall bara göra några korta kommentarer med anledning av att riksdagen nu befinner sig i uppbrottsstämning och ledamöterna är beredda att resa hem. När det gäller reservation I som avgivits av representanter från moderata samlingspartiet och som innebär att man vill bibehålla den nuvarande treåriga kontrollbesiktningen i stället för att genomföra en tvåårig besiktning, är det uppenbart att vi genom att ha minskat besiktningstiden från fem till fyra och till tre år nått ett större mått av säkerhet när det gäller bilarna. Det är därför väl motiverat att redan nu ta steget fullt ut och införa en besiktning av motorfordon redan efter två år. Jag vill erinra om vad detta innebär ur trafiksäkerhetssynpunkt när det gäller bromsar, strålkastare, styrinrättning o.s.v. Behovet av trafiksäkra bilar är så starkt att det finns all anledning att följa Kungl. Maj:ts förslag i detta ärende. När motionärerna anför att man i stället för en tvåårig besiktning skall bygga bättre vägar och ha typbesiktningar och registreringsbesiktningar av bilar, vill jag bara säga att olyckorna Ang. vissa trafiksäkerhetsfrågor inträffar i allra högsta grad på de vägar som är bra. Det är inte de sämre vägarna som åstadkommer de flesta olyckorna, vilket vi bör hålla i minnet. Motionärerna säger också att en tvåårig besiktning medför påfrestningar för verkstäder och besiktningsorgan. Jag vill nämna att Svensk bilprovning har tillstyrkt förslaget, och verkstäderna räcker nog till. Beträffande brandfordonen har sagts att det är överflödigt att dessa skall besiktigas var sjätte månad. Det är klart att man kan ha denna uppfattning, men när man som stöd för den bl.a. åberopar statens brandinspektions remissvar vill jag betona att brandinspektionen inte är till för att besiktiga bilar utan för att klara brandfrågan. Denna myndighet har ingenting att göra med bilarnas säkerhet. Vi har gått på kommunikationsministerns förslag om sex månaders besiktning av brandfordon, därför att vi anser att ingenting bör lämnas oprövat när det gäller att åstadkomma en god trafiksäkerhet. När det nu sägs att beträffande den tyngre trafiken träffats en överenskommelse på frivillig väg, tycker jag att detta är bra — det är precis vad departementschefen har önskat. Men om inte detta lagförslag hade framlagts och behandlats i tredje lagutskottet med den majoritet som där funnits, är jag inte övertygad om att det gått så lätt att få en frivillig överenskommelse. Det är med andra ord bra att det finns en lagstiftning, men det är ännu bättre om vi slipper begagna oss av den. Ur denna synpunkt tycker jag att det förslag som här föreligger verkligen har gjort sin tjänst redan innan det trätt i kraft. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I tredje lagutskottets utlåtande nr 54 behandlas förslag till ny lag om vattenoch avloppsanläggningar. Enligt förslaget skall bl.a. inrättas en central nämnd, statens vanämnd, med uppgift att pröva tvister mellan huvudman och fastighetsägare om va-förhållanden. Talan mot nämndens beslut får fullföljas hos vattenöverdomstolen. I en reservation av herrar Ebbe Ohlsson, Hedin och mig uttalar vi den uppfattningen att de flesta av dessa frågor i vanlig ordning borde kunna prövas av domstol, frånsett taxor m, m., som va-nämnden lämpligen bör bedöma. Eftersom de domstolar som närmast skulle komma i fråga, vattendomstol eller fastighetsdomstol, för närvarande är under utredning och man väntar sig en sammanslagning av dessa domstolar vilken skulle medföra att de blir utplacerade i varje län och får lokal anknytning, har vi emellertid godtagit propositionens förslag i dagens läge. Reservationen är till sitt innehåll närmast ett särskilt yttrande. Vi anser att det bör övervägas att i framtiden lägga ifrågavarande uppgifter på domstol, varvid den nya fastighetsdomstolen synes vara lämpligaste forum. Under dessa förhållanden, herr talman, ställer jag inget yrkande i frågan.

Ärade uthålliga kammarledamöter! Den nu avslutade vårsessionen måste betecknas som mycket arbetskrävande, och dess slut kan karakteriseras som hektiskt. I själva verket har kammaren denna gång haft fler plenitimmar än någonsin tillförne. Att nu under tvåkammarriksdagens sista arbetsår klaga på sena propositioner tjänar inte mycket till. Min årliga jämmer i detta hänseende har varit helt utan effekt, och jag får därför med fullt förtroende överlämna den fortsatta klagovisan till den man som kommer att föra klubban i den 350-mannaskara som kommer att utgöra den nya riksdagen, i den förhoppningen att arbetsbelastningen där kommer att bli mer jämnt fördelad. Att infriandet av den förhoppningen också kommer att fordra stor självdisciplin av riksdagens då talrika ledamöter är självklart, men när det blir fler i samma kammare kommer detta kanske att framstå såsom en naturnödvändighet. Kammarens ledamöter går nu mot en kort och välförtjänt viloperiod, som emellertid snart kommer att efterträdas av en av allt att döma intensiv valkampanj. Må det tillåtas en gammal man att uttala den förhoppningen att denna valstrid kommer att kännetecknas mer av saklighet än av överord, De tider vi genomlever — och som vi kan se fram emot — är så pass tyngda av allvar och svårigheter att allas vårt ansvar måste kännas större än på länge. Om vårt land skall kunna komma till rätta med de ekonomiska problem som vi nu har att kämpa med och som belysts i dagens debatt, fordras enligt min blygsamma mening att valstriden inte alltför mycket vidgar klyftorna. Sannerligen kommer en samverkan av alla goda krafter till slut att fordras. Det kan väl knappast begäras av mig, hur opartisk jag än bör känna mig när jag sitter i den här stolen, att jag skall önska samtliga partier framgång i årets val. Men vad jag däremot kan önska dem — och framför allt deras främsta män — är att de efter genomförd valstrid med gott samvete skall kunna säga att de satt landets intressen före mera kortsynta taktiska synpunkter. Ärade kammarledamöter!

Väl mött den 16 oktober.
Herr talman! Kammarens ledamöter tackar sin talman för de vänliga ord som riktades till oss. Vi tackar talmannen för det sätt på vilket han har utövat ledarskapet för vårt arbete. Vi önskar slutligen att herr talmannen måtte få en sommar med vila och vederkvickeise. Vi tackar!